Fru talman! Håkan Strömberg säger att jordbruket har all anledning att se optimistiskt på framtiden. Varför gör man inte det? Varför finns det ingen optimism i jordbruket i dag? Det är ganska pessimistiskt! Varför får vi inte våra ungdomar i dag att etablera sig? Varför visar de inte intresse för dessa näringar? Häri ligger ett budskap som vi bör notera — alltså även herr Strömberg. Håkan Strömberg vände sig mot att jag hävdar att dagens politik är kortsiktig. Jag sade i mitt inledingsanförande att jordbruket, om någon näring, är beroende av en långsiktig politik. Jordbrukarna måste veta vilken inriktning samhället önskar att jordbruket skall ha om 10-15 år. Det får de sällan besked om. Här försöker man klara av budgeten för något mer än ett år framåt. Vi diskuterar i dag djurskyddslagen, miljörestriktioner osv. Vi talar också om alternativ odling — och jag skall återkomma till den. Reservationerna, som Håkan Strömberg hade fört en utomordentligt fin statistik över, behandlar till stor del budgetfrågor, och det är helt legitimt att sådana finns. När det gäller skogsvårdslagen är jag inte förvånad utan tillfredsställd över att det finns en borgerlig enighet, herr Strömberg. Jordfonden kopplas väl ändå inte till angelägna investeringar, till utbildning, information osv. Den är till för att klara strukturproblemen i jordbruket. Och i och med att vi har fått en mer liberal jordförvärvslag och samhället förhoppningsvis kommer att köpa mindre fastigheter — vilket hittills har blivit följden — bör vi komma att behöva mindre pengar i jordfonden. Den kan, såvitt jag förstår, inte kopplas till information, utbildning eller andra investeringar. Vad beträffar spannmålsöverskottet tog jordbruket ett delansvar — men vi var helt medvetna om att när jordbruket halverar sin animalieproduktion måste det också innebära att vi den närmaste tiden kommer få ett spannmålsöverskott. Om man odlar spannmål på den vallareal som tidigare behövdes för animalieproduktion, kan vem som helst räkna ut att överskottet av spannmål ökar. Vi har hela tiden sagt att övergångstiden satts mycket kort. Vi är beredda att medverka till att samhället fortfarande hjälper till i en eller annan form. Men det är inte säkert att det skall vara i form av kontant exportstöd. Det kan diskuteras. Vi måste dock hjälpa till även på detta område.
Fru talman! Håkan Strömberg har alldeles rätt i att alla gynnas om vi höjer livsmedelssubventioner eller slopar matmomsen. Frågan är vilka grupper som gynnas mest. Karl Erik Olsson har förklarat hur det ligger till, och det förstår säkert Håkan Strömberg. Jag vet att det inte är jordbruksutskottet som skall besluta om matmomsens vara eller inte vara. Men jordbruksutskottet kan för den skull ha en åsikt. Det vi beslutar om är livsmedelssubventionerna, och det är det reservationen handlar om -— att vi skall höja livsmedelssubventionerna. När det gäller arealstödet till spannmålsodling i Norrbotten är jag fullt medveten om att man inte utan svårigheter och effekter kan införa ett sådant. Men, Håkan Strömberg, det är just det vi vill ha från regeringen: Ett förslag om hur detta skall gå till. Finns det andra sätt att nå samma syfte, låt oss då diskutera det. Det är alltså inte arealstödet i sig som vi är ute efter utan det är effekterna vi vill ha fram.

Fru talman! Håkan Strömberg kommenterar folkpartiets yrkande om en ny parlamentarisk jordbruksutredning med att framhålla att han anser att jordbruket är totalt utrett och att det är lösningarna på problemen som fattas. Det är precis det sista som vi också har konstaterat, och det är därför vi vill ha en ny parlamentarisk jordbruksutredning. Jag kan läsa några rader från folkpartiets miljömotion på jordbrukets område där vi tar upp detta krav: Det viktigaste skälet till att folkpartiet så kort tid efter det att livsmedelskommittén lagt fram sitt slutbetänkande begär en ny utredning är följande: Livsmedelskommittén fick för kort tid på sig. Man samlade in data och företog analyser, men man fick ej tid på sig att utarbeta ett samlat förslag till en ny politik. Vi konstaterar också att viktiga förutsättningar totalt har ändrats efter det att livsmedelskommittén upplöstes, bl.a. detta med kostnaden för spannmålsöverskottet. Vi betonar att jordbruket inte bara har betydelse som livsmedelsproducent, utan det är av avsevärd vikt för vårt lands beredskap, försvar, regionalpolitik, turism, friluftsliv osv. En förändrad jordbrukspolitik måste enligt vår uppfattning därför grundas på en helhetssyn. Man kan inte fortsätta den väg som regeringen har valt, dvs. att med snabba expertutredningar komma fram till partiella förändringar och pålappningar av den befintliga jordbruksregleringen, som blir än mer svåröverblickbar. En sittande jordbruksutredning kan också, Håkan Strömberg, på regeringens begäran avge delutlåtanden. Bara därför att det pågår en jordbruksutredning behöver inte allt arbete som regeringen nu sysslar med när det gäller jordbruket upphöra, utan det skall naturligtvis fortsätta. Håkan Strömberg sade att jordbruket är i en omställningsfas. Om det hade varit så bra! Jag upplever inte att vi kommer någonvart med jordbrukets problem, och det är därför folkpartiet anser att år går förlorade om det inte snabbt tillsätts en ny utredning. Samhället måste genom lantbruksnämnderna bidra med rådgivning till omställningen. Jag vill till slut bara erinra om att hushållningssällskapen också får bidrag av staten, och eftersom vi i folkpartiet anser att denna rådgivning är mer effektiv vill vi satsa på den.

Fru talman! Om Karl Erik Olsson tyckte att det var bra med en borgerlig inbördes träta skall jag inte bidra till att ena, utan jag skall passivt sitta och lyssna — det kan vara intressant. När ni om några månader skall gå ut till väljarna och tala om hur stark en borgerlig regering kommer att bli har jag däremot svårt att se styrkan, med den debatt som ni nu inbördes för. Jag sade helt klart, Karl Erik Olsson, att samhället måste stödja det svenska jordbruket, men frågan är hur. Siffrorna kan i och för sig ifrågasättas, men Sverige ligger på andra plats näst efter Japan när det gäller stöd till jordbruket. Det är möjligt att nya siffror petar ner oss till tredje eller fjärde plats, men icke förty kommer Sverige att ha ett av de högsta samhällsstöden i världen till jordbruket. Sven Eric Lorentzon säger att det inte finns någon optimism inom jordbruket. Jo, jag vill hävda att det finns en ganska stor optimism inom jordbruket. Det ser man icke minst av intresset för köp av jordbruksfastigheter. Jag menar då de direkta jordbruksfastigheter som kan räknas som familjejordbruk och där det inte sker en handel mellan köpstarka grupper i samhället, som när det gäller de större fastigheterna. Jag menar inte heller det ökade intresset och de högre priserna på mindre fastigheter, där människor från andra yrkesgrupper kommer in och vill skaffa sig en fastighet med litet åkermark för att kunna bedriva någon typ av månskensjordbruk eller hobbyverksamhet. Det gäller alltså de direkta jordbruksfastigheterna, där i varje fall en i familjen har full sysselsättning, t.o.m. mera. Priserna har stigit och efterfrågan har ökat på dessa fastigheter. Icke minst kan nämnas att livdjurspriserna har stigit, vilket också kan vara ett tecken på att det finns en optimism och att det görs satsningar inom jordbruket, Sven Eric Lorentzon. Får jag bara säga till Bengt Rosén att det inte blir bättre med en ny jordbruksutredning. Problemen är kända, och det gäller att försöka hitta lösningar på dem med de satsningar som kan vara nödvändiga. Jag hinner inte gå närmare in på Jan Jennehags diskussion, men jag vill säga att jag inte riktigt förstår detta med att det är just momsen och livsmedelssubventionerna som skulle ge den bästa fördelningspolitiska effekten. Det måste vara selektiva åtgärder till de grupper i samhället som bäst behöver det.

Fru talman! När det gäller skillnaden mellan svenskt producentpris och världsmarknadspris vill jag bara peka på att Sverige ligger ungefär på en snittnivå för Europa. Det är ganska bra med hänsyn till vårt läge, och regeringen borde inse att det inte är så mycket att klaga över. Regeringen behöver inte heller säga att priserna skall trappas ner — om inte andra länder gör det samtidigt, så att världsmarknadsprisnivån förändras. I dag är världsmarknadspriset på spannmål ungefär en tredjedel av produktionskostnaden i det priseffektivaste landet, som är USA, möjligen också Australien, och dem kan vi aldrig jämföra oss med. Jag skulle vilja fråga Håkan Strömberg om kullerbyttan i fråga om beredskapsmålet: Hur kan socialdemokraterna i princip ansluta sig till centermotionen, där det krävs att beredskapen av livsmedel och insatsvaror skall vara 80 96 av självförsörjningsnivån, när jordbruksnämnden säger att det inte stämmer, och ändå avstyrka motionen? Jag får det inte att gå ihop, Håkan Strömberg. Jag vill också ta upp en fråga som jag aktualiserade i min förra replik, nämligen långsiktigheten och lönsamheten. Det är bra att vi är överens om att det skall finnas ett samhällsstöd till jordbruket. Strömberg antyder att det är långsiktighet i den socialdemokratiska politiken, och ändå talade han i sitt inledningsanförande om att stödet skall avtrappas och att jordbruket nu är i en omställningsfas och därför inte kan kräva full lönsamhet från början. Detta är en attityd som jag uppfattar så att det kommer att bli sämre ännu ett tag innan det kan bli bättre. Det finns inte mer att tära på, Strömberg. Det är ganska illa i dagsläget, och något måste göras som förbättrar situationen. Strömberg får redovisa en annan attityd än att bara säga att saker skall skäras ner.

Fru talman! Om man själv har litet att komma med, kan man naturligtvis tala om motståndarna. Håkan Strömberg frågar hur en borgerlig regering kommer att se ut. Tala i stället om vad ni socialdemokrater själva vill i detta sammanhang, t.ex. i fråga om det långsiktiga! Det ni talar om är kortsiktiga åtgärder och kortsiktiga beslut, men vad jordbruket i dag är betjänt av är en långsiktig viljeinriktning, som vi vet litet om. När kommer den, och hur kommer den politiken att se ut? Vi väntar på besked — inte minst jordbrukarna väntar. Det brukar talas om flummiga debatter. Jag måste säga att den politik som Strömberg i dag företräder och den jordbrukspolitik som socialdemokraterna för är ganska flummig — det är en låt-gå-politik. Sedan till det här med optimismen. Jag hoppas att Håkan Strömberg har rätt i det avseendet. Men vi som lever ute bland lantbrukarna — jag och mina yrkesbröder — upplever det inte så. När det gäller den långsiktiga hanteringen kan vi se på statistiken. Det är mycket få sökande till våra lantbrukshögskolor. Och hur är det med kvaliteten på dem som söker? Lantbruket innebär ett av de mest kvalificerade yrkena. Det fordras kvalificerade ungdomar, toppenungdomar, om de skall bli företagare. Det är inte de som söker i dag.

Fru talman! Av Håkan Strömbergs inkomst går kanske 10 90 till moms. För den genomsnittliga löntagaren är motsvarande siffra 20 76. Om vi nu minskar livsmedelspriserna genom att slopa matmomsen, eller öka subventionerna på livsmedel, så gynnar vi mest dem som tjänar mindre. Konstigare än så är det inte. Det är ju det som är den fördelningspolitiska effekten, och det förstår Håkan Strömberg mycket väl. Vad som bekymrar honom är ju att vi skulle tvingas gå till andra källor för att få igen det inkomstbortfall som slopande av matmoms innebär. Då är det de höga inkomsterna och kapitalet som man skall beskatta, och det är naturligtvis det Håkan Strömberg inte vill.

Fru talman! Håkan Strömberg kommenterade de internationella subventionsindexen. Det är i och för sig lustigt att de kallas för PSE-tal. Vi talade förut om PSE-fläsk som ett fläsk med dålig kvalitet — det vattniga, vita fläsket. Och det kanske ligger något i att det även är dålig kvalitet på PSE-talen. I dessa index ingår nämligen inte direkt inkomststöd som arealbidrag till jordbruket — vilket är mycket vanligt i t.ex. Amerika. Härigenom snedvrids enligt min uppfattning de internationella jämförelserna, vilket ger Sverige ett årligt utgångsläge i detta sammanhang. När det gäller mjölksubventionerna påpekade Håkan Strömberg - och det — Prot. 1987/88:99 ställer vi oss bakom — att det är barnfamiljerna som är mest beroende av 13 april 1988 mjölksubventionerna. Man kan ju ifrågasätta om det egentligen är subventioner till jordbruket. Jag uppfattar det som subventioner till konsumenterna. Eftersom vi anser att vanliga konsumenter har råd att betala den höjning som ett avskaffande av mjölksubventioner innebär, men inte barnfamiljerna, så är förutsättningen för att vi skall stödja ett borttagande av mjölksubventionerna att vi får en ordentlig inkomstförstärkning till barnfamiljerna. Håkan Strömberg upprepade att det är lösningar på jordbrukets problem som vi efterlyser. Som jag tidigare framhöll är det av just den anledningen — för att få lösningar på våra problem — som vi vill ha en ny parlamentarisk jordbruksutredning. Och det gäller att få lösningar som grundas på en helhetssyn, eftersom jordbruket griper in på så många olika samhällsområden. Utöver att producera livsmedel betyder jordbruket så oerhört mycket i andra sammanhang för vårt land. Då kan man inte hålla på med partiella reformer, utan då behövs det en ny jordbruksutredning.

Fru talman! Till Karl Erik Olsson vill jag säga att det är riktigt att vi har höga livsmedelssubventioner här i landet. Och vi har ett effektivt jordbruk, som kan mäta sig med jordbruket i de flesta länder på nära nog samtliga områden. Men hur duktiga jordbrukarna i vårt land än har varit, så hade man inte kunnat nå den positionen utan ett stöd från samhällets sida. Med undantag för ”de förlorade åren”, då egentligen de problem som vi nu lever med uppstod, har det varit socialdemokratiskt regeringsinnehav. Sven Eric Lorentzon säger att vi inte har någonting att komma med själva. Men ni står ju bakom nästan samtliga 142 punkter som jag har redovisat. Vad ni tar undan i det betänkande som nu föreligger — vi får ju andra frågor senare — gäller jordfondsverksamheten, stödet till lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna, som självfallet skall arbeta långsiktigt. Till Jan Jennehag vill jag säga att jag är beredd att betala moms på de livsmedel jag köper, för då kan det bli en fördelningspolitisk effekt till förmån för de grupper som har svag köpkraft. Men Jan Jennehag är tydligen inte beredd till detta, utan han vill slopa momsen generellt. Då har vi inte denna fördelningspolitiska möjlighet, Jan Jennehag. Jag beklagar att vpk, som annars har ställt upp för selektiva åtgärder, riktade stöd till svaga grupper, här går ifrån den principen. Tänk efter lite grand, Jan Jennehag, så ser ni att ni urholkar en stor del av samhällets resurser när det gäller att kunna göra den fördelning som vi är ute efter.

Fru talman! För en stund sedan var Sven Eric Lorentzon och Karl Erik Olsson inbegripna i ett replikskifte angående den svenska jordbruksregleringen. Sven Eric Lorentzon fick ej chans till den klargörande replik som så 23 att säga låg i luften. Jag vill i anledning av detta framhålla att moderata samlingspartiet, liksom Sven Eric Lorentzon och jag själv, är garanter för ett svenskt gränsskydd som skapar möjligheter att bibehålla svensk livsmedelproduktion och beredskapstrygghet, och därigenom också möjligheter att konkurrera på lika villkor. En ensidig svensk avreglering är inte möjlig. En avreglering måste ske i balans länderna i mellan. Vad gäller de inhemska regleringarna skall vi givetvis inte ha fler sådana än vad som är motiverat. Det finns alltid anledning att noga överväga innan de som finns permanentas och innan nya införs. Fru talman! Jordbruksutskottets betänkande 1987 88:100. Undantagna är anslagen under avsnitten H. Ungdomsfrågor och I. Idrott, rekreation och turism. Kulturutskottet behandlar dessa anslag. Utskottet har tillstyrkt regeringens förslag om medelsanvisning och bidragsramar m.m. under samtliga anslagsrubriker. I anslutning till budgetbehandlingen har utskottet behandlat en rad motioner som har anknytning direkt till propositionen, men också motioner som gäller andra frågor på jordbrukets område, t.ex. skogspolitiken, dricksvattenkontroll och ersättning för viltskador. Motionerna har avstyrkts eller föreslås bli lämnade utan vidare åtgärd. Det har i en del fall redovisats vidtagna och planerade åtgärder inom resp. område. Fru talman! Jag skall här något kommentera utskottets skrivning och en del av de reservationer som fogats till betänkandet. I reservation 4 tas frågan om bidrag till jordbrukets inre rationalisering upp. Moderater och folkpartister i utskottet anser att bidragsramen för nämnda ändamål bör minskas med 10 milj.kr. under nästa budgetår för att sedan på sikt upphöra. I reservation 2 anser samma reservanter att det bör vara möjligt att sälja en betydande del av jordfondens markinnehav till enskilda brukare. Det minskade behovet av strukturrationalisering talar för detta. Vi anser att riksdagen bör uttala sig för en försäljning av mark till ett värde av 60 milj.kr., vilket belopp kan tillföras statskassan. Prisstödet till rennäringen bör göras till föremål för en översyn, likaså formerna för överläggningarna mellan staten och rennäringen. Den eftersläpning som skett i fråga om prisstödets storlek talar för en sådan översyn. I samband med denna bör även kostnadsoch lönsamhetsutvecklingen för rennäringen på längre sikt undersökas. Utskottets moderater och centerledamöter vill i reservation 8 att riksdagen som sin mening ger regeringen detta till känna. I reservation 18 behandlas den viktiga frågan om statens delansvar för överskottsarealen. Vi moderater kräver att alla förändringar av såväl storlek som form i detta statens delansvar för överskottsproduktionen skall prövas av riksdagen. Det är uppenbart att statens ansvar knappast kan upphöra efter den nu beslutade perioden. En utvärdering måste ske, och därefter får ställning tas till vilken omfattning och vilka former ansvaret på sikt bör få. En så betydande omställning som det nu är fråga om tar tid. Den pressade jordbruksnäringen måste få realistiska möjligheter att klara omställningsproblemen. Beredskapsfrågorna är synnerligen viktiga. Det gäller för svenska folket mycket viktiga trygghetsfrågor. Moderata samlingspartiet har i samband med behandlingen av det senaste försvarsbeslutet framhållit vikten av dessa frågor och har i det sammanhanget också framfört reservationer på viktiga punkter. Vi känner oro för den inställning majoriteten hade och kanske har när det gäller bl.a. en krisoch krigssituations längd. De i dag pågående krigen och kriserna ute i världen har inte varat under månader utan i de allra flesta fall många år. Det finns all anledning att se betydligt allvarligare på dessa frågor än man hitintills har gjort. I det betänkande vi i dag behandlar har vi moderater i reservation tagit upp en viktig beredskapsfråga, nämligen försörjningen med ammoniak. Av jordbruksnämndens yttrande kring beredskapsfrågorna, som fogats till betänkandet, framgår att försvarsbeslutet innebär att det inte föreligger något behov av beredskapslagring av gödselmedel trots att den inhemska ammoniakproduktionen har upphört. Detta risktagande kan inte accepteras ur beredskapssynpunkt. Sveriges långsiktiga försörjning med ammoniak måste tryggas. Vi moderater anser att riksdagen bör ge regeringen detta till känna. I ett särskilt yttrande tar vi moderater upp Norrlandsstödet. Jordbruket är beroende av långsiktiga beslut, och Norrlandsstödet är nödvändigt för att kunna klara Norrlands jordbruk som är så viktigt inte minst ur beredskapssynpunkt. Den regionalpolitiska betydelsen är också central. Det är angeläget att Norrlandsstödet räknas upp i takt med inflationen. Fru talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer med moderata namn. Vi har i dessa framhållit moderata ståndpunkter som icke beaktats i betänkandet.

Fru talman! Låt mig bara något kommentera de förslag och yrkanden som Ingvar Eriksson ställde. När det gäller jordfonden har lantbruksnämnderna fått i uppdrag att försöka medverka till att man får omlopp i innehavet av jordbruksfastigheter, men vi har områden i landet där man verkligen borde gå in med jordfondsmedel för att snabbare få till stånd en strukturförändring inom jordbruket. Jag behöver bara nämna Kopparbergs län så vet alla vad jag menar. Det är riktigt, Ingvar Eriksson, att vi inte tänker avreglera jordbruket — det var socialdemokraterna som införde regleringen — men det är helt klart att reglerna inte är anpassade till dagens situation. När de infördes hade vi brist på livsmedel i landet. För att kunna bygga upp en egen livsmedelsproduktion förstärkte man gränsskyddet. I dag är situationen en annan. Vi har överskott på livsmedel, och då måste vi naturligtvis anpassa regleringen till denna nya situation. Det är helt omvända förhållanden och vi måste självfallet ha ett skydd som passar in i den situationen. När det sedan gäller stödet till rennäringen kommer samerättsutredningen snart att lägga fram ett förslag om sameting och om ett förstärkt skydd för rennäringen. Först därefter kan det vara lämpligt att se över frågan om stöd till rennäringen enligt de intentioner som samerättsutredningen presenterat.
Fru talman! Vi föreslår inte att man skall ta bort hela jordfonden. Det finns pengar kvar för att klara de uppgifter som Håkan Strömberg vurmar för. Men det finns andra aspekter också. En promemoria från jordbruksdepartementet i höstas förespeglade att man eventuellt kunde använda medel från jordfonden till att köpa upp mark från bönder, som på grund av den socialdemokratiska jordbrukspolitiken skulle råka ut för konkurs. Med tanke på sådana eventuella risker finns det all anledning att se till att jordfonden inte innehåller mer medel än nöden kräver. När det gäller gränsskyddet har jag framhållit var vi moderater står. Vi vill ha ett starkt gränsskydd som garanterar svenska folket de livsmedel som det svenska jordbruket i alla lägen måste producera för att bevara tryggheten i landet.

Fru talman! Huvudsyftet för den socialdemokratiska skogspolitiken sedan regeringsskiftet 1982 har som vi ser det varit att med olika metoder tvinga fram en ökad avverkning. Redan ganska omgående efter regeringsskiftet kom en hel serie nya regleringar, däribland avverkningstvång, gallringstvång och obligatoriska skogsbruksplaner. Skogsvårdslagen och skogsstyrelsens föreskrifter bildar nu ett detaljerat och svåröverskådligt regelverk, som enligt vår uppfattning beskär den enskildes handlingsfrihet och gör det svårt för den enskilde att hitta rätt i de författningar som finns. Det minskar också motivationen för den enskilde att ta vara på sin skog. Folkpartiet anser att det nu är nödvändigt att omarbeta skogsvårdslagen. Vi är överens med centern och moderaterna om behovet av en omarbetning. En ny skogsvårdslag bör i första hand syfta till att värna en långsiktig hushållning med skogen som naturresurs. Utgångspunkten skall vara den enskildes rätt och ansvar att bruka sin skog. Skogsägaren skall vara skyldig att ta hänsyn till naturvårdens intressen och skydda skogens förmåga att ge en hög, värdefull och uthållig avkastning. Lagen bör däremot, enligt vår uppfattning, befrias från de inslag som syftar till att tvinga fram en näringspolitiskt motiverad avkastningsnivå. De tillfälliga behoven överensstämmer inte alltid med den långsiktiga hanteringen av skogen som en naturresurs. Detaljreglerna för att tvinga fram avverkning får inte den effekt som önskas. Även om jordbruksutskottet inte har hand om skattefrågorna, vill jag säga att vi i folkpartiet tror att sänkta marginalskatter är det bästa sättet att få fram en önskad avverkning, inte minst när det gäller de s.k. passiva skogsägarna. Enklare regler för förvärv av skogsfastigheter skulle också luckra upp förhållandena, få fram fastigheter till handeln och därigenom också främja avverkning. Det betänkande vi behandlar i dag innehåller en rad reservationer som ansluter sig till folkpartiets syn på skogspolitiken och även på övriga frågor. Jag yrkar bifall till alla reservationer i betänkandet där folkpartister finns Prot. 1987/88:99 med bland undertecknarna. 13 april 1988 Tidigare avverkningar i form av blädning har gett upphov till de skogar vi i dag kallar 5:3-skogar. Under en rad år har statliga bidrag betalats ut för restaurering av dessa bestånd. Folkpartiet vill inte att bidrag skall utgå för områden där starka naturvårdsintressen finns. Enligt vår mening bör S:3-bidragen i dess nuvarande form avskaffas. De bör ersättas av en bidragsform som har till syfte att ersätta skadad skog i norra Sverige. Jag vill påminna om att vi i folkpartiet anser att det behövs statliga anslag för restaurering av skogarna i Norrland. Men i dessa sammanhang bör större varsamhet iakttas, bl.a. vid bidragsgivning till skogsvägar där naturvårdsintressena är starka. Ett annat område där förenklingar kan göras är lagen om träfiberråvara. Den lagen är ett exempel på regleringar som har tillkommit. Lagen bör avskaffas. Det skulle också ge en del marginella besparingar i budgeten. Fru talman! Skogen är en av Sveriges allra viktigaste naturtillgångar. Skogsnäringen är bas för sysselsättningen inte minst i glesbygden, och den ger stora exportinkomster. Men den har också andra värden. Den erbjuder oss människor omistliga naturupplevelser, vila och rekreation. Den ger oss bär och vilt. I norra Sverige utnyttjas skogen också som betesmark av rennäringen. Ofta sammanfaller produktionsintressena med dessa andra intressen. När så inte är fallet behövs sammanjämkningar. Vi vill också att de frågorna skall beaktas i samband med en översyn av skogsvårdslagen. Fru talman! Jag skall avslutningsvis säga några ord om fisket. Fiskeristyrelsen har tidigare haft möjligheter att ge yrkesfiskarna stöd i form av utbildning. Det har gällt utbildning om författningar och regler för fisket. Den budget vi har nu ger inte de ekonomiska möjligheterna. Vi föreslår marginella ändringar i budgeten. Vi tycker att det är egendomligt att man inte kan genomföra ens så marginella ändringar som behövs för att klara de behoven. Fiskevården är eftersatt, inte minst genom införandet av det fria handredskapsfisket. Genomförandet av diskutabla lagregler får inte leda till att grunden, nämligen fiskevården, eftersätts. Vi vill därför ge högre anslag på detta område. Fru talman! Jag yrkar än en gång bifall till de reservationer där folkpartiet finns med.

Fru talman! Vi debatterar i dag jordbruksutskottets betänkande nr 77, som bl.a. tar upp skogsfrågorna. Skogen är, som det har sagts tidigare i dag, kanske vår viktigaste resurs. Skogen är grunden för vår handelsbalans-— vi har i dag ett överskott på mer än 45 miljarder när det gäller skogen. Därför är det viktigt att skogen sköts, att vi får en god skogsvård och att de varor vi tar från skogen hanteras på ett bra sätt. Men det finns också hot mot skogen i dag. Vi har t.ex. den tilltagande försurningen. Vi skall visserligen inte debattera den i dag, men jag vill ändå säga att vi är ganska kritiska mot att regeringen i den proposition som har lagts fram på det området inte föreslår tillräckliga åtgärder. Detta har betydelse för det vi nu diskuterar. Det blir fråga om förluster, kanske 21 miljardförluster, för det svenska hushållet framöver, om man inte kan förändra utvecklingen av skogsskadorna. Skogen har också, som det sagts här, andra betydelser. Den har betydelse som en ren naturresurs. Det ligger ett värde i att vi har skogen för rekreation. De olika intressena i skogen är förenliga, under förutsättning att skogen lever. Vi har i detta betänkande föreslagit en ny skogsvårdslag, mot bakgrund av att vi tycker att den nuvarande lagen inte är bra. Den nuvarande lagen är alltför detaljerad och svåröverskådlig. Om människor som skall hantera skogen skall kunna sköta den och ta ansvar för den på ett bra sätt och med gott samvete, måste de också ha en rimlig chans att sätta sig in i vad lagen ställer för krav på dem. Det är svårt att göra det i dag. När socialdemokraterna kom till makten 1982 firade de julafton. Då klädde de granen. De plockade fram en mängd ting, åtgärder som de krävde att skogsägarna skulle vidta. Lars Ernestam har redogjort för en del av dem. Jag tycker att det är tid att vi slänger ut den granen och tar in en ny, fräsch gran, utan dessa främmande ting. En skogsvårdslag skall egentligen inte innehålla marknadsstyrande element. Det är inte på det sättet vi skall ta fram skogsråvarorna. Vi skall genom lagen sörja för en god skogsvård och en skyldighet att se till att vi får en ny skog. Därutöver skall det inte vara mycket mer. Man skall sätta upp gränserna för vad som är tillåtet och vad som är otillåtet. De marknadsstyrande elementen bör tas bort. Vi har haft en hearing i jordbruksutskottet om just detta område. Det framgick då ganska klart att den kritik vi framför i detta avseende inte bara är vår egen kritik. Även experter på skog håller med. Tanslutning till dessa frågor föreslår vi från centerpartiets sida att man skall ta bort skogsvårdsavgiften. Samhället, staten, tar in 460 miljoner om året från skogsbruket genom dessa avgifter. Detta är en beskattning. Den har ökat drastiskt under de senaste åren. Å andra sidan föreslår vi från centerpartiets sida att man skall minska en del av de bidrag som utgår till skogsbruket. Vi vill minska bidragen med ungefär 180 miljoner. Vi föreslår alltså ett ganska stort nettotillskott till skogsbruket. En av de bidragsposter vi vill förändra är 5:3-bidraget. Vi vill i huvudsak ta bort bidraget, men en liten del vill vi ha kvar att använda till lövskogsplantering. Dessutom har vi i vår reservation skrivit att vi anser att detta egentligen är ett regionalpolitiskt stöd som bör betalas med regionalpolitiska pengar. Vi vill uppdra åt regeringen att lägga fram ett förslag om detta, eftersom merparten av dessa pengar används för sådant ändamål. Vi har också kvar 73 milj.kr. till skogsvårdsåtgärder i de norra delarna av Sverige. Vidare föreslår vi att pengarna till den översiktliga skogsinventeringen tas bort. Det ingår i det underlag för de skogsbruksplaner som skogsbrukarna har blivit ålagda att upprätta. Vid en hearing i utskottet framgick ganska klart att detta ÖSI-material inte är till fyllest för att upprätta dessa skogsbruksplaner. Även på den punkten har vi fått ett ganska stort stöd från experter. Det här är inte särskilt bra, säger de. Vi får ju en översiktlig skogsinventering genom riksskogstaxeringen. För att få en bra produkt måste man lägga ner mer arbete när man upprättar skogsbruksplaner. Man kan annars göra som en av experterna gjorde, nämligen fråga vem som egentligen är ansvarig för den felplanering som skogsbrukaren gör med utgångspunkt i de ÖSI-planer som är upprättade. Genomförda kontroller visar att dessa planer slår 25 96 fel, och det är alldeles för mycket. Även i frågan om fjällnära skogar, som har diskuterats här, har vi avgett en reservation. Skogshantering kräver stort hänsynstagande, och jag vet att de flesta skogsbrukare i dag tar sådan hänsyn. Men naturligtvis kräver det ett ännu större hänsynstagande i områden med fjällnära skogar. Dessa finns i utkanterna av de områden där det är möjligt att producera skog. De människor som under många år har bedrivit skogsbruk i sådana trakter har visat att det är möjligt att göra det. Först när de storskaliga processerna har kommit in i bilden har det blivit fel. Då har man genom skogsbruket hanterat naturen på ett sätt som den inte tål. Det måste därför vara riktigt att i ökad utsträckning föra över skogsmarken till de människor som bor i dessa trakter. Därmed tryggas deras utkomstmöjligheter och skogsbruket bedrivs på ett mer hänsynsfullt sätt. Det är vad vi vill skall ske, samtidigt som det gäller att försöka hitta en naturvårdsgräns för det storskaliga skogsbruket. Skogen har fiender också på andra ställen. Jag tänker närmast på viltskadorna. Även om skogen och det vilda djurlivet är element som hör samman, uppstår det viltskador när balansen i naturen inte är som den skall vara. Det är viktigt att skogsbruket får ersättning för viltskadorna. De regler som gäller i dag gör dock att det är nästan omöjligt att få det. Det tycker vi är fel, och det har vi också nämnt i ett särskilt yttrande. Över huvud taget anser vi att frågan om viltskador även på jordbruket måste ses över. I den frågan har vi avgett en reservation. Låt mig slutligen säga några ord om fiskevård. Som Lars Ernestam sade har fiskevården eftersatts efter det fria handredskapsfiskets införande. Egentligen borde det ha blivit tvärtom. När dessa nya bestämmelser infördes borde samhället tagit över ansvaret och skapat resurser för fiskevård. I en reservation föreslår vi att anslaget härför skall ökas med 1 milj.kr. Dessutom vill vi att det skall avsättas ytterligare 1 milj.kr. för fiskevårdande åtgärder i Östersjön. Herr talman! Därmed yrkar jag bifall till de reservationer som centerpartiet har skrivit under vad gäller skogsbruk och fiske.

Herr talman! Mellan 1976 och 1982 regerades Sverige av de borgerliga partierna. Det var på många sätt en dyster tid. Missmod och håglöshet spred sig. Under den här perioden försvagades den svenska ekonomin på alla områden. Under den följande socialdemokratiska regeringsperioden har samhällsekonomin åter kommit i balans. På område efter område kan man göra jämförelser som pekar åt samma håll. Det finns återigen en framtidstro i det svenska samhället. Som redan har sagts genomförde utskottet under behandlingen av jordbruksdepartementets budgetproposition en ingående hearing med bred representation för Skogssverige. Vi kunde konstatera att den optimism för framtiden som råder i näringslivet i övrigt också finns inom skogsnäringen. Det är viktigt att säga detta som en motvikt till det tal som förs av de borgerliga partiernas företrädare här i riksdagen eller till det som står att läsa i motioner eller reservationer. Den kritik som upprepas år efter år är inte särskilt sakligt förankrad i verkligheten. Det är klart att man kan stödja sig på vad en och annan expert säger, Lennart Brunander, men såsom politiker gäller det att också granska vad experterna säger. Annars fyller man ingen uppgift som politiker. Jag kan i varje fall konstatera att den kritik som ni från de borgerliga partierna för fram mot skogsvårdslagen och era krav på en översyn av densamma saknar förankring hos skötsamma skogsägare. De minimikrav som skogsvårdslagen ställer mår dessa skogsägare på intet sätt illa av. Den socialdemokratiska skogsvårdspolitiken, Lars Ernestam, syftar ytterst till att de övergripande målen om ekonomisk tillväxt, full sysselsättning och regional utveckling skall kunna förverkligas. Under åren 1976—1982 avverkades i genomsnitt 60 miljoner skogskubikmeter per år. Exportvärdet var drygt 30 miljarder kronor. Sverige tappade andelar på den internationella virkesmarknaden under dessa år. Under åren efter 1982 har avverkningen ökat. De senaste åren har den legat på 65—67 miljoner skogskubikmeter per år. Skogsvården har stadigt förbättrats, och exempelvis röjningarna har fördubblats. Samhällsnyttan av en fungerande skogspolitik är påtaglig. Vår skogsindustri har bidragit till att få Sverige ur krisen. Skogsindustrins ställning som landets främsta intjänare av nettovaluta har ytterligare stärkts under den här perioden. En fungerande virkesförsörjning är avgörande för vår skogsindustri. En bristsituation leder till höga råvarukostnader, pressar lönsamheten och försämrar exportmöjligheterna. Undersökningar som har gjorts bland den svenska allmänheten visar att en majoritet av svenska folket anser att vi avverkar mer skog än den som planteras och växer upp. Det är viktigt att slå fast detta. Vi har inte brist på virke i skogen. På både kort och lång sikt har vi tillräckligt med skog i Sverige för att kunna tillåta en ökad avverkning och utan att behöva hamna i konflikt med berättigade krav på hänsyn till naturvård och friluftsliv. Problemet är att det inte kommer fram tillräckligt med virke genom egen avverkning. Många sågverk och annan industri tvingas importera virke för att kunna hålla i gång sin verksamhet. Det är i och för sig vällovligt. Alternativet är ju i många fall nedläggning av mindre sågverk. Det är naturligtvis helt otillfredsställande att virkesimporten för närvarande uppgår till ca 9 miljoner kubikmeter, trots att vi har egna tillgångar i landet. Det finns anledning att ställa frågan: Känner de som sitter på den här råvaran då inte ansvar ens för sin egen bygds utveckling? Här finns det ju åtskilligt att hänta då det gäller sysselsättning i bygder där varje arbetstillfälle som kan tillskapas är viktigt. 9 miljoner skogskubikmeter importerad råvara — det är nästan lika mycket som hela Norges skogsbruk. Vi använder dyr importråvara och avstår från att ta till vara möjligheter till sysselsättning som alltså motsvarar hela det norska skogsbruket. Det är inte klokt, det kan inte vara det! Prot. 1987/88:99 Förutom en hög nivå på rådgivning, lagtillsyn och översiktlig skogsinvente 13 april 1988 ring föreslår regeringen nu ytterligare insatser för att öka gallringarna, och det är mot den bakgrund jag har beskrivit mycket välmotiverat. Skogsstyrelsen bedömer att det bör vara möjligt att öka den årliga gallringsarealen med minst 30 2 inom fem år, vilket skulle ge ett ökat virkesuttag med 4 miljoner kubikmeter. En annan åtgärd som kan bli aktuell är att se över hur virkesmarknaden fungerar. Jordbruksministern har i olika sammanhang antytt att om inte virkesmarknadens parter tar sitt ansvar för att sanera det priskaos som råder i många fall och som måste verka förvirrande för den enskilde skogsägaren om vilka priser som gäller, då kan regeringen inte sitta passiv. Det är någonting som jag har full förståelse för. Ansvaret vilar självfallet på virkesmarknadens parter, om vi även i fortsättningen skall ha den fria marknad vars lovsång redan sjungits också i den här debatten. Så några kommentarer till vad som sagts tidigare och de reservationer som finns. Reservationerna är utomordentligt väl kända för kammaren. De har följt debatterna i anslutning till budgetbehandlingen alltsedan regeringsskiftet 1982 — oavsett om de, som jag sade tidigare, har någon grund i verkligheten eller inte. Lorentzon sade litet stolt att nu har de borgerliga partierna enats. Det är närmast paradoxalt: ju bättre skogsvårdslagen fungerar, desto större är möjligheterna för de borgerliga att enas om att göra om den lagen. Vad beträffar kraven på att ersätta regleringar med stimulans och rådgivning vill jag bara säga att den insiktsfulle vet att skogsorganisationens insatser i utomordentligt stor utsträckning sker just genom rådgivning och information. Det är intressant att delta i jordbruksutskottets arbete. Man får dels höra en debatt om skogsvårdslagen, där de borgerliga vill ta bort i stort sett alla regler, dels vara med om att behandla exempelvis djurskyddslagen, där det ställs krav på regler och åter regler, bl.a. för att öka rättssäkerheten. Mitt motiv för att vi skall ha tillämpningsföreskrifter till skogsvårdslagen, som är en ramlag, är faktiskt omsorg om rättssäkerheten. De som skall följa lagen och känna till de minimikrav som lagen ställer skall veta vad lagen innehåller. Det är detta som har legat bakom ambitionerna att göra tillämpningsföreskrifter. Det känner Lorentzon mycket väl till. Jag har sagt det till honom nu fem år i rad. Han vet att föreskrifterna har arbetats fram i brett samförstånd med skogsnäringen. Ändå återkommer han, kanske främst av ideologiska skäl, men området är synnerligen illa valt. Jag skall också kommentera en vpk-motion. Vpk vill ha in i skogsvårdslagens portalparagraf att skogen är en mångsidig resurs. Vi har nu under snart 10 år levt med ett skogspolitiskt beslut som togs 1979. Det är självklart att under resans gång är det riksdagen helt obetaget att göra de anpassningar, justeringar och korrigeringar som kan erfordras. Jag tror att man knappt kan hitta någon lag där så inte har skett. Jordbruksutskottet har, icke på vpk:s initiativ, vid flera tillfällen slagit fast principen om mångfalden i skogen, mångbrukstanken. Jag kan inte finna 31 annat än att vpk nu rider på något formellt skäl. Tanken finns redan i protalparagrafen, och jag skulle kunna ge åtskilliga exempel på detta. När det gäller bidragen till skogsvården kan den som läser reservationerna se att det råder en total splittring på oppositionssidan. För den oinvigde — och jag måste säga att jag själv, trots att jag sysslat med de här frågorna i tio år, har haft svårt att reda ut vad man egentligen menar — är det omöjligt att veta vart bidragen skall gå. Fråga en skogsägare om han vet om han får del av bidragen eller inte! Det är en soppa alltihop. Vad jag vill lyfta fram är att regeringen föreslår att anslaget för stöd till avveckling av lågproducerande skogar skall kunna användas för offensiva åtgärder. Det är ett progressivt förslag. Sådana åtgärder kommer att bli ett värdefullt instrument i det fortsatta arbetet med att restaurera dessa skogar. Det har skett anpassningar och justeringar sedan det anslaget infördes i början av 80-talet, under stort buller och bång, av dåvarande centerpartistiske jordbruksministern, som sade: Så här bedriver vi långsiktig skogspolitik — ett 15-årigt program för att restaurera glesa skogar. Det är en bra samhällsinsats. Vi höll med om det. Det var virkesförsörjningsutredningen som kom med förslaget, och dåvarande jordbruksministern lade fram det för riksdagen, som antog det under full enighet. Vi tycker fortfarande att det är bra, och jag vill ställa frågan: Vilket intryck får den som lyssnar på en sådan här debatt om vem som står för långsiktigheten i skogspolitiken? Han kan näppeligen hamna i den uppfattningen att det är de borgerliga partierna som står för stabiliteten i skogspolitiken. När det gäller jordbrukspolitiken kan ni gå till angrepp och säga att det skall inte vara någon ryckighet, att det måste vara långsiktighet osv. Men vilken skogspolitik skulle vi ha fått om era förslag under de här åren hade gått igenom? Jo, vi hade hamnat i samma elände som när ni prövade stöd hit och dit något år, tog tillbaka förslagen osv. i slutet av 70-talet och i början av 80-talet. Det var inga särskilt rejäla besked till skogsägarna på den tiden. Så till Ernestam och folkpartiets motioner om översyn av reglerna i fråga om naturvårdshänsynen och deras tillämpning. Jag har sagt många gånger tidigare att det finns en övertro på att ett riksdagsbeslut eller ändrade regler skulle kunna påskynda en process som handlar om att få alla de människor som arbetar med dessa frågor i praktisk verklighet att tillämpa vad som sägs i beslutet eller reglerna. Det kommer alltid att kunna plockas fram enskilda fall där vederbörande tjänsteman vid tillämpningen inte har gjort helt rätt, enligt någon annans mening. Jag vill för min del ge skogsvårdsorganisationen och dem som över huvud taget arbetar med naturvårdshänsynsregler i skogsbruket en eloge för det fina och engagerade arbete de lägger ned i de frågorna. De får ofta utstå kritik. Fjällskogarna har också varit en följetong här i riksdagen, och jag skall bara till protokollet läsa in följande: Det pågår som bekant ett planeringsarbete i fråga om markanvändningen i de län som har fjällnära områden inom sina gränser. Ansvaret för planeringen ligger på regionala myndigheter och resp. kommun. Vi socialdemokrater anser för vår del att det är den rätta vägen att decentralisera arbetet med att ta fram det faktaunderlag som sedan skall ligga till grund för kommande beslut på kommun-, länsoch riksnivå. Markanvändningsplanerna kommer att ge underlag för beslut om eventuellt säkerställande av flera värdefulla naturområden osv. Centern och moderaterna har motionerat om att överföra domänverksmark uppe i fjällbygderna till enskilda. Jag har faktiskt rest ganska mycket i de här bygderna, och jag har många bekanta och vänner där. Jag har ställt frågan: Finns det några spekulanter på domänverkets mark där uppe? Jag har icke hört en enda svara ja. Jag har frågat domänverket: Är det några som låter höra av sig som spekulanter när det är sådant tryck på den frågan i riksdagen? Det finns inga spekulanter. Det är likadant med denna fråga som med de andra frågorna: de är väldigt dåligt förankrade i verkligheten. De människor som bor där uppe förstår att de också måste driva sitt skogsbruk någorlunda rationellt. Det har hela utskottet fått höra när vi har varit där. När det gäller ökningen av anslaget till skogsbilvägar föreslår regeringen nu ytterligare en åtgärd för att stimulera en ökad avverkning. Hur ser det ut på den borgerliga kanten? Det kan vi läsa i reservationerna. Där råder en total splittring. Moderaterna yrkar avslag på anslaget, folkpartiet vill minska det. Vpk vill för sin del öka anslaget. Vi vet att om det här förslaget, som man får hoppas, resulterar i ökad skogsbilvägsbyggnad, kommer det att ge ökade effekter i form av större aktivitet i skogen. Herr talman! Låt mig avslutningsvis, efter en genomgång av en del av det dryga tjugotal reservationer som finns här, säga att det borde vara lätt för vem som helst att konstatera att det är vi socialdemokrater som står för långsiktigheten och uthålligheten i en skogspolitik som trots allt fungerar ganska hyggligt. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på alla punkter, vilket innebär avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! När socialdemokraterna har argumentnöd talar de alltid om borgerlig splittring. Så är det i dag också. Jag tycker att det är märkligt att Jan Fransson tar upp de frågeställningarna i en tid när vi i utskott efter utskott arbetar med propositioner som just visar exempel på hur svårt socialdemokraterna har haft att komma fram till förslag; det gäller miljöpolitik, energipolitik och en rad andra områden. Det är ingen bra argumentteknik. Den tyder bara på att ni har svårt att försvara er egen politik. Jan Fransson tog upp en rad frågeställningar. Han började med att säga att nu går allt åt rätt håll. Men ju längre anförandet gick, desto mer bekymrad blev han, och han slutade med att säga: Vi får inte den avverkning som vi vill ha. Det skulle kunna avverkas mycket mer. Varför avverkas det då inte mer? Jan Fransson hade en del förklaringar, men vår viktiga förklaring är att skogsvårdslagen bl.a. ställer upp hinder. Den behöver ses över och förenklas. Vi tror också att det särskilt för de passiva skogsägarna inte är någon mening att avverka när de får betala allt i skatt. Vi vill ha sänkta marginalskatter, även om det inte hör till det här utskottets handläggningsområde. Vi tror också — det hör mer till oss, och Jan Fransson har varit särskilt inblandad i det — att det vore bra, om vi fick enklare regler för försäljning av skogsfastigheter. Det skulle ta fram råvara. Och så naturvården. Hur kan Jan Fransson säga att allt går åt rätt håll, när vi har konflikt efter konflikt om fjällskogar, om våtmarker, om urskogar? Vad som behövs är statliga insatser, och det vill vi ha, så att vi klarlägger vilka områden som skall bevaras för framtiden. Det ställer vi upp på från folkpartiet, men det gör inte socialdemokraterna.

Herr talman! Jan Fransson började med att tala om att det inte var särskilt skojigt, eftersom de borgerliga hade samma förslag år efter år, och slutade med att det bara är socialdemokraterna som har en långsiktig syn på den här frågan. De borgerliga har alltså inte någon långsiktig syn. Jag tycker inte att det här resonemanget går ihop riktigt. I början sade Jan Fransson också att Skogssverige är ganska nöjt med den skogsvårdslag och den skogspolitik vi har. Det var naturligtvis meningen att den hearing vi hade skulle ge belägg för det, men — jag är ledsen, Jan Fransson — jag kunde inte dra den slutsatsen. Och jag lyssnade inte bara på någon enstaka expert som hade någon speciell synvinkel, utan det var faktiskt flera experter av dem som vi hade att lyssna på som förde till torgs just den här synpunkten att skogsvårdslagen borde se annorlunda ut. Man behöver inte göra om hela skogsvårdslagen. Grundtankarna i den är säkert riktiga. Men man bör rensa bort en del saker som inte hör hemma där, nämligen detta att man skall tvinga fram virke genom att ha en lag. Det är inte avsikten med lagstiftning, utan det är — som jag sade tidigare — att garantera att vi har någon skog att hugga. Sedan var Jan Fransson inne på att här avverkas för litet. Det har naturligtvis en hel del orsaker, bl.a. den att virkesmarknaden inte fungerar så som den borde göra. Jan Fransson uttalade ett visst hot om att om det inte händer något får regeringen ta itu med detta. Men att vi har en lagstiftning som skall försöka tvinga fram virke underlättar inte virkesmarknadens funktion utan snarare tvärtom. Den som skall köpa virke i industrin behöver inte anstränga sig över hövan, om vi här i riksdagen stiftar lagar så att virket kommer fram i alla fall. Det är de här konflikterna i lagstiftningen som måste bort. Som skogsvårdslagen var 1979 tror jag att den i princip var bra. Blir de ting bortrensade som har kommit dit därefter, tror jag att vi kan ställa upp på den. Vi skulle kunna förse skogsindustrin i Sverige med tillräckligt med fibrer, om regeringen och socialdemokraterna ville ställa upp och stimulera produktion av fibrer också på åkermarken, men det har man inte velat göra. Omtanken när det gäller att försöka förse industrin med fibrer sträcker sig inte ända fram. Det finns naturligtvis många saker att ta upp här, men nu är tiden slut för den här gången, så jag får återkomma i nästa replik.

Herr talman! Jan Fransson säger att det gäller att beskriva skogen som en levande, mångsidig naturresurs, där hänsyn till bevarandet av arter och ekosystem och till människors behov av rekreation är lika viktig som ekonomiska aspekter. Men denna syn finns redan. Det är precis i den andan som skogsvårdslagen hanteras. Genom att formulera om den aktuella paragrafen i skogsvårdslagen kan vi ju skapa bättre överensstämmelse mellan teori och praktik och få en portalparagraf som på ett riktigt sätt beskriver det som Jan Fransson säger att lagen skall syfta till.

Herr talman! För att spara tid vill jag i stort sett ansluta mig till det som framhållits i inläggen från Lars Ernestam och Lennart Brunander. Jag skall därutöver bara ta upp ett par speciella frågor. Fransson talar om ideologisk inriktning. O.K. — det kan ligga en del i detta. Vi vet sedan gammalt att Fransson talar om samhällsnyttan, och han använde ordet även här i dag. Vi ser kanske på ägandet, brukandet, ur en något annorlunda synpunkt och för fram den enskilda individens, människans, rätt till sin egendom osv. En sak som Fransson berör och som kommit upp i debatten under den senaste tiden är begreppet ”priskaos”. Han använde det ordet och sade att virkesmarknadens parter nu måste ta sitt ansvar. Jag instämmer; det är rörigt på prissidan när det gäller skogsprodukter i dag. I vissa delar av landet är det mycket rörigt. Och vad beror det på? Jo, det beror på att man har satt den fria marknaden ur spel. Man har gått in med prisregleringar på vissa varor — det gäller timmerpriser och massavedspriser — men man låter rotpostpriserna ligga utanför prisregleringen. Jag menar att det är fel när man går in och reglerar prismässigt på en marknad som — jag sade det i mitt inledningsanförande — är så beroende av den internationella konjunkturen. Fransson menade att skogsägarna borde hugga mer, att de i större utsträckning borde känna ansvaret för sin bygd. Jag tror inte att det är där felet ligger. Fransson och jag är helt överens om att det är lämpligt att öka avverkningarna i det här landet och att det går att göra detta. Det är vi helt på det klara med. Men jag tror att man skall gå en annan väg. Fransson nämnde systemet med bidrag och sade att det var en soppa. Det håller jag med om — vi köper det. Det är en soppa, och jag tror inte att man över huvud taget skall gå den vägen. Men vad är det skogsägarna reagerar mot? Jo, det är avgifterna. Samhället ger inga bidrag. Vad är det som sker? Man tar ut en skogsvårdsavgift; man klär av skogsägarna pengar. Man tar pengar från skogsägarna och fördelar dessa till andra, och dessutom får skogsägarna betala administrationen. Det är få näringar, herr Fransson, som är i den situationen. Vad vi skall göra, om vi vill ha fram mera virke, är att stimulera marknaden. Det har under de senaste åren visat sig — och detta kan jag ge regeringen en eloge för — att det skett en ökad insättning på skogskonton samt varit förlängda insättningstider o.d. Det, herr Fransson, är sådant som stimulerar, och det har gett resultat. Fortsätt på den vägen, så hänger vi med!

Herr talman! När man hör Lars Ernestam låter det som om man anser att man, ifall man företräder ett regeringsparti, inte har rätt att anlägga några synpunkter på de försök att föra politik som oppositionen gör. Vad är det för en konstig argumentation? Det har visat sig att när vi nu börjar syna vad som ligger bakom er politik, så finner vi att det kännetecknande draget är splittringen. Det finns ingen gemensam politik. De borgerliga är överens om att vara emot oss socialdemokrater osv. Jag tror det är viktigt att man, även utöver de allmänpolitiska debatterna, pekar på att det är så. För väljarna är det väsentligt att i höst veta detta, och rättigheten att kritiskt granska också vad ni kommer med ämnar vi förbehålla oss även i fortsättningen. Vi har, Lars Ernestam, en fri virkesmarknad. Jag vill bara ställa en enda fråga till Ernestam: Varför fungerar inte denna fria virkesmarknad, där det är helt fritt spel för marknadskrafterna? Varför fungerar den inte, Ernestam, och vem har ansvaret för att den inte fungerar? När jag hör Lennart Brunander blir jag tveksam huruvida han var med på den aktuella hearingen. Jag fick faktiskt inte ut någonting av hans replik. Jan Jennehag talar om portalparagrafen och mångbrukstanken. Jag upprepar att riksdagen har gjort klara uttalanden. Och inte bara det, utan det har också i praktiken visat sig att det mycket väl går att förena virkesmålet och naturmålet.

Det är en känd ståndpunkt att moderaterna vill ha bort det här. Vi socialdemokrater har en annan uppfattning och kommer att stå för den.

Herr talman! Visst har Jan Fransson rätt att kritisera vår politik. Jag hoppas verkligen att jag inte gick så hårt fram att Jan Fransson är orolig för att han inte skall kunna fortsätta att kritisera den. Det är klart att Jan Fransson skall göra det. På samma sätt som vi kritiserar socialdemokraternas politik skall Jan Fransson kritisera vår politik. Oron därvidlag tycker jag är litet obefogad. Jag hoppas som sagt att jag inte gick så hårt fram. När det gäller skogsvårdslagen och den splittring som Jan Fransson talar om är det väl litet bekymmersamt, med tanke på Jan Franssons uppläggning, att vi inom folkpartiet, centerpartiet och moderata samlingspartiet är ganska överens när det gäller översynen av skogsvårdslagen. Vi har olika infallsvinklar. Några betonar miljöfrågorna och naturvårdsfrågorna starkare, men vi är överens om att översynen behöver komma till stånd. När det gäller handelsfrågorna och marknadskrafterna, så är vi emot karteller och vill ha en fri handel även på det här området. Ibland upplever jag detså, att folkpartiet är garanten för att det skall vara en konkurrenssituation, inte minst inom hela den sektor som vi diskuterar här i dag. Jag skall, Jan Fransson, avsluta mitt inlägg med att säga att en stimulans för att få till stånd avverkning är att det lönar sig att avverka. Jag har skrivit ned några rader som jag vill läsa upp för Jan Fransson: Prot. 1987/88:99 Det måste löna sig att arbeta — det gäller också skogsbruket. 13 april 1988 Det måste löna sig att ta eget ansvar — det gäller också skogsbruket. Det är nödvändigt att minska storebrorsandan i form av onödiga lagregleringar — det gäller också skogsbruket.

Herr talman! Fransson sade att han borde ha rätt att kritisera och granska de förslag som vi lägger fram, och den rätten ocht.o.m. den skyldigheten har han. Men då måste det också vara så att vi från oppositionens sida har rätt att granska och kritisera de förslag som regeringen lägger fram utan att man från regeringspartiets sida för den skull behöver skrika högt. Det är det vi gör i våra reservationer. Jag kan stryka under det som Jan Fransson sade i sitt tidigare inlägg, att skogsvårdsorganisationens människor lägger ned ett engagerat arbete på att sprida information om betydelsen av naturvårdshänsynen. Det har jag försökt att beskriva en gång tidigare i ett inlägg här i kammaren, för det gör de faktiskt. Det finns människor i trakterna med fjällnära skog, Jan Fransson, som vill ha mer mark för att kunna få ett bättre underlag för sitt uppehälle. Men det är klart att de vill köpa mark som det finns skog på, om de skall få en bättre försörjning, inte sådan mark som redan har kalhuggits. Jan Fransson sade också att skogsägarna borde känna mer ansvar för sin bygd. Jag är nästan säker på att de skogsägare som har sina marker där de bor uppfyller detta krav ganska bra. De avverkar tillräckligt mycket. Men de som inte bor i bygden och heller inte känner så mycket för bygden avverkar inte det de borde avverka. Det är naturligtvis inte bra. Den socialdemokratiska politiken betyder inte heller att skogsägarna får ett nettobidrag av staten, utan staten drar in mer pengar. Med vårt förslag skulle skogsägarna få en förtjänst i stället för en förlust. Det är också viktigt att till protokollet få antecknat att Jan Franssons beskrivning av den hearing vi fick vara med om i jordbruksutskottet inte riktigt stämmer. Jan Fransson hade väl förväntat sig en lovsång till den socialdemokratiska skogsvårdspolitiken, men den uteblev. Det är klart att skogsvårdsstyrelsens företrädare måste tala om att denna politik är bra, men i Övrigt sades inte mycket i den vägen. Jo, industrins företrädare tyckte också att den var bra. Om de inte behöver anstränga sig för att köpa virke, utan regeringen lagstiftar om detta, är de naturligtvis nöjda. Men i övrigt hördes ingen lovsång, det var faktiskt kritik. Deltagarna ställde upp mer på våra idéer än på regeringens.
Herr talman! Jan Fransson säger att skogsbruket självklart skall förena produktionsoch naturresursaspekterna. Det görs också, menar han. Men det råder en konflikt mellan dessa intressen som bara kan lösas politiskt. Det instrument vi har för att markera vad den politiska majoriteten anser i sådana här frågor är lagar. Skogsvårdslagen reglerar avvägningen mellan produk 37 tionsoch naturresursaspekterna. Nu menar Jan Fransson att skogsvårdslagen fungerar precis så som vpk formulerar förslaget till ny portalparagraf. Men då så, ändra paragrafen!
Herr talman! Man kan ha olika uppfattning om den hearing vi hade och det tycks vi ha. En liten värdering visar enligt min uppfattning att de utomstående, de som icke stod för partsintressen, nämligen forskarsidan, var kritiska. Det är kanske i första hand deras åsikter vi skall notera. Jag håller med Jan Fransson: man skall lyssna på forskare och debattinlägg, men man skall värdera dem själv. Det har vi gjort. Beträffande virkesmålet tror jag att vi, som vårt nuvarande skogsbruk helt riktigt tillämpas, är på väg in i en större mångfald. Det är ganska intressant, för jag tror att jag var en av de första som tog upp ordet mångfald. Tillämpningen har faktiskt markant ändrats under senare år. Vi kan ta lövträdssidan som exempel. Vi har i dag en betydligt mer positiv inställning än tidigare. Jag är tacksam för det. Det är en stor glidning från de tolkningar och tillämpningar som gällde från början. En gammal princip, säger Jan Fransson, är att skogsbruket står för kostnaderna. Ja, det gjorde man. Skogsvårdsavgiften var mycket låg. Då tog man på sig vissa gemensamma kostnader. Det gällde forskning och information. Jag säger viss del av forskningen, dock icke grundforskning. Vi har knutit an till den gamla principen. Jan Fransson säger att det är känt att vi vill avskaffa skogsvårdsavgiften. Det vi säger, herr Fransson, är att med den nuvarande höga skogsvårdsavgiften sker ett överuttag. Skogsägarna betalar mer än de får tillbaka. Det är det första. Det andra är att vi vill sänka skogsvårdsavgiften till i första hand 0,3 96, för att därefter göra en utvärdering som kan visa vad skogsbruket skall göra, t.ex. återgå till det gamla med gemensamt ansvar. Då tror jag att det går att komma ned på mycket låga belopp. På sikt kanske vi kan avskaffa avgiften.
Herr talman! Lars Ernestam säger att den borgerliga enigheten verkar besvärande för oss socialdemokrater. På det här lilla avsnittet i jordbruksdepartementets budgetproposition har de lyckats åstadkomma 22 reservationer. Uppvisar det en enighet, Lars Ernestam? I talet om en översyn av skogsvårdslagen sägs det ingenting om innehållet i denna. Det är inte så förfärligt länge sedan vi i denna kammare hade en mycket animerad debatt mellan utskottets ordförande och moderaternas företrädare. Jag tror inte att centern sedan dess har släppt de mycket grundläggande utgångspunkter för en skogspolitik som utskottets ordförande då förde till torgs. Men Lars Ernestam svarar inte på mina två enkla frågor. Vi har en fri virkesmarknad och jag frågar varför inte virkesmarknaden fungerar, när de fria marknadskrafterna har hundra procents spelutrymme. Vem bär ansvaret för detta? Det var den frågan jag ställde, Lars Ernestam. Lennart Brunander säger att skogsvårdsstyrelsen ställer upp på skogspolitiken. Det är klart att den skall göra det. Industrin ställde också upp. Han glömde bort att den privata skogsägarrörelsens representant efter tredje frågan sade: Jag instämmer i de synpunkter som lagts fram av industrins företrädare. Det hörde inte Lennart Brunander. Han hörde kanske heller inte att den privata skogsägarrörelsens representant sade att det är ett politiskt svek att ta bort stödet till det femtonåriga programmet för avveckling av de glesa skogarna. Centern har sådana förslag i sina reservationer.

Herr talman! När riksdagens majoritet, bestående av socialdemokrater och kommunister, 1983 beslöt om fritt handredskapsfiske på södra ostkusten, reagerade vi moderater och reserverade oss mot beslutet tillsammans med de två övriga borgerliga partierna. Beslutet föranleddes av en motion från Åke Wictorsson, som, om jag minns rätt, vid det tillfället var ordförande för de svenska sportfiskarna. Det fanns två skäl till att vi reagerade på detta sätt. Det ena var att vi ansåg det vara en konfiskation av enskilt ägande, och det andra att vi ansåg att möjligheterna att bedriva handredskapsfiske kunde förbättras på ett bättre och mer sympatiskt sätt, dvs. genom att bilda fiskevårdsområden. Vi har senare motionerat om upphävande av beslutet, men inte lyckats samla majoritet kring vårt förslag. Frågan ligger nu hos Europadomstolen och det återstår att se vad som händer där när frågan avgörs. Trots att det gått fem år sedan beslutet togs är intrånget och berövandet av den enskildes rättigheter inte reglerat. Vi tar därför i den moderata kommittémotionen upp frågan om ersättning till de berörda. Vi konstaterar att fiskeristyrelsen under punkt E10 begär ett ökat anslag med 5,5 milj.kr. för att bestrida kostnaderna för bl.a. ersättningar enligt lagen om ersättning för intrång i enskild fiskerätt. Problemet, som vi från moderat sida ser det, är att inga beräkningar ännu föreligger på kostnaderna för intrånget. Om så hade varit fallet hade vi varit beredda att tillstyrka ett förhöjt anslag. Eftersom det är vår bestämda uppfattning att fiskerättsinnehavarna skall ha full kompensation för vad de berövats, är vi beredda att, när en sådan värdering gjorts, tillstyrka anslag inom rimliga gränser. Vi har inte ansett det nödvändigt att reservera oss i anledning av vår motion, men har tagit upp frågan i ett särskilt yttrande i jordbruksutskottets betänkande 1987/88:17. Jag har därför inte heller något yrkande utan har endast redovisat vår syn på den orättvisa behandling som många av ostkustens fiskerättsägare utsatts för. Vi återkommer när fiskeristyrelsen gjort beräkningar, som kan ligga till grund för ett beslut som kompenserar förlusten av den fiskerätt som har gått i arv i generationer och för vilken man betalat pengar vid inköp och erlagt skatter.

Herr talman! När vi skulle fatta beslutet om införande av det fria handredskapsfisket fördes det en oerhört överdriven, jag vill påstå rent vulgär, debatt från de borgerliga partiernas sida. Man hävdade att det skulle kosta miljarder kronor att ersätta de enskilda vattenägarna för de kostnader som dessa haft och för förlusten av inkomster på grund av intrång i fiskerätten. Vi sade att vi var beredda att betala men sade också: Häng med verifikationen, så att vi får se vilka inkomster det har varit fråga om! Hittills har de uppgivna inkomsterna varit blygsamma. Man har alltså inte vägrat att lämna ersättning, men det har, Jens Eriksson, fattats verifikationer på inkomsterna. Ersättningsfrågan är alltså reglerad i lag och därför har vi ett förslagsanslag. Helt klart kommer ersättning att utbetalas i enlighet med det regelsystem som finns i lagen. Jag säger än en gång: Kom med räkningarna, men häng med verifikationerna!
Herr talman! Vi förde ingen överdriven debatt i samband med införandet av det fria handredskapsfisket. Det har uppstått stora problem för många som bedriver ett kustnära fiske på ostkusten. Det är svårt att verifiera ett fiske där man själv utnyttjar fiskerätten. Därför står många av ostkustens fiskare i dag utan någon ersättning. Den enskilde fiskaren har förlorat stora belopp, därför att det har varit omöjligt att redovisa hur mycket som förlorats på grund av intrånget. Många har i dag stora problem. Anledningen till att det inte betalats ut någonting är den att det finns en njugghet och att det inte finns några uträkningar på vad det kostar. I många fall kan ingen ge de verifikationer som Håkan Strömberg efterlyser.
Herr talman! Man har inte tagit ifrån vattenägaren rätten att fiska i sitt eget vatten. Det är häpnadsväckande att Jens Eriksson påstår detta. Fiskerätten finns ju fortfarande kvar. Vad som förlorats är inkomsterna vid försäljning av fiskekort. Sådant måste man ju redan tidigare ha redovisat vid t.ex. deklaration. Det borde alltså finnas verifikationer, som visar inkomster som uteblivit på grund av införandet av det fria handredskapsfisket.
Herr talman! Håkan Strömberg säger att man inte har tagit ifrån den enskilde hans fiskerätt. Det ligger väl en del sanning i detta, men man har inskränkt fiskerätten. Allmänheten släpps in och får utnyttja vad den enskilde tidigare har fått utnyttja ensam. Självfallet har det blivit stora inskränkningar i den enskildes rätt och försämrade möjligheter till försörjning. Det är möjligt att de som sålt fiskekort har kunnat redovisa sina inkomster och därför också kan tala om hur mycket de har förlorat. Men den enskilde fiskaren på ostkusten har inga sådana möjligheter. Han säljer inte fiskekort. Han vårdar sina fiskevatten och bedriver själv sitt fiske. Vi har ganska många sådana fiskare på södra ostkusten. Det är denna kategori som kanske har drabbats hårdare än någon annan. Jag vet inte på vilket sätt Håkan Strömberg är beredd att kompensera dessa fiskare för deras inkomstförluster. Det finns kanske möjligheter och då återfinns redovisningen i fiskeristyrelsens kostnadsberäkningar. Vi är i så fall beredda att ställa upp, och jag noterar att Håkan Strömberg och hans parti är beredda att ge kompensation för dessa förluster.

Herr talman! I det här betänkandet avhandlas ju många stora och komplicerade frågor. När jag nu i mitt anförande kommer att koncentrera mig på ett speciellt avsnitt, som somliga rent av tycker är ett litet avsnitt, vill jag för den skull verkligen inte bli uppfattad som om jag inte skulle anse de andra frågorna som mycket viktiga. Låt mig, herr talman, få redovisa några synpunkter med anledning av kds motion Jo513 om skydd för dricksvattnet. För mig är det obegripligt att vi i Sverige ännu inte fått fastlagda gränsvärden för det viktigaste av alla livsmedel, dricksvattnet. Redan 1983, alltså för fem år sedan, klassades ju dricksvattnet som livsmedel i Sverige. Faktum är ju att en rad andra länder i Europa sedan länge håller sig med gränsvärden, håller sig med redovisade krav på dricksvattenkvalitet. Jag skulle mycket gärna vilja veta om utskottets talesmän här i kammaren anser att andra länders gränsvärden är felaktiga eller inte duger för de krav vi i Sverige vill och bör ställa på dricksvattnets kvalitet, och att detta är skälet till att vi inte kopierar andra länders gränsvärden. Herr talman! Jag skulle vara tacksam om jag kunde få ett svar här och nu. Det finns gott om medborgare runt om i svenska bygder — det kan man då och då läsa om i tidningarna — som måst strida tappert med sina kommunala myndigheter för att om möjligt få dessa att tillstå att dricksvattnet nog ändå inte är vad det borde vara. Det är inte särskilt svårt att lägga märke till hur ängslig man ofta är i många kommuner när man måste tillstå att vattenkvaliteten inte är vad människorna har rätt att fordra. Herr talman! Just därför kan jag inte acceptera att riksdagen avhänder möjligheten att ta initiativ i denna för varenda människa så angelägna fråga, så att någonting sker nu. Herr talman! Nyligen hade vi en svår epidimi i Boden, förorsakad av bakterier i dricksvattnet. Under det senaste decenniet har mellan 25 000 och 30 000 svenskar förgiftats av förorenat vatten. Faktum är att de allvarligaste sentida svenska epidemierna har förorsakats av just förorenat vatten. Det har ju också, gång på gång, i medierna understrukits att kontrollen av dricksvattnet ute vid vattenverken inte sällan är under all kritik. Kontrollerna är för sporadiska och de görs dessutom inte på alla de ställen där de bör göras. Även om vattnet, sedan det försetts med kemikalier i vattenverket, inte lämnar verket med alltför svåra och många bakterier, kan åtskilligt hända i många kommuners mycket gamla och nedslitna ledningsnät. I ledningsnäten finns det ofta bakteriehärdar som frodas på grund av att näten är gamla, för att inte säga utslitna. Det är faktiskt så, att man om man köper en läskedryck eller någon annan vätska i en livsmedelsbutik, kan man vara säker på att innehållet är kontrollerat och lyder under bestämmelser. Men när man öppnar kalleller varmvattenkranen där hemma gäller inga sådana bestämmelser. Herr talman! När vi kristdemokrater pläderar för skydd för dricksvattnet, gör vi ju detta inte enbart för att vattenkvaliteten i nuläget skall analyseras. Vi gör det i synnerhet för att om möjligt säkra någorlunda rent vatten åt kommande generationer. Jag tror att vi litet till mans, i något slags lättförståelig slentrianinställning, utgår ifrån att rent vatten alltid kommer att finnas. Redan i dag är det så att grundvattnet är hotat på många håll, och det vore ju helt förödande om det skulle komma över kommunala myndigheter som ”en tjuv om natten” att grundvattnet i bygden är otjänligt. Det duger alltså icke att orda om att dricksvattnet i Sverige är bra och tro att det alltid kommer att så vara. Det kan snabbt gå utför med den tidigare så självklara kvaliteten. Herr talman! Jag bor i Gränna, vid vad man ofta kallat norra Europas största friskvattenreservoar, Vättern. Efter dioxinlarmet som Greenpeace drog i gång har många dragit sig för att beställa in Vätternröding på restaurantbordet, och experter har gjort klart för oss i hushållen runt sjön att Vätternröding inte skall finnas för ofta på bordet. Men vattnet som rödingen simmar i måste vi ju nyttja dagligen. Vättern förser en mycket stor befolkning runt sjön med dricksvatten, och det har ju av och till spekulerats i att åtskilliga som inte bor i trakten, framöver behöver få sitt dricksvatten från just Vättern. I kommunerna runt Vättern beter man sig som på många andra håll, att avloppet släpps ut på ett ställe — ett avlopp som inte är renat från allt som fördärvar hälsa och miljö — och ett kort stycke därifrån tas dricksvattnet in. Och när vi talar om avlopp måste vi komma ihåg att det verkligen inte enbart är från hushållen avloppet kommer. Åtskilligt kommer från verksamheter där direkt hälsovådlig och miljöfarlig hantering äger rum. Herr talman! Det borde vara självklart för kammarens samtliga ledamöter att ställa sig bakom förslaget om ett handlingsprogram till skydd för dricksvattnet. Men i stället sker det som brukar ske — ett åtgärdande skjuts på framtiden. Jag är mycket rädd för att senfärdigheten kommer att straffa sig. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till motionen 1987/88:Jo513 samt reservationerna 3, 8, 19, 25, 26, 31, 41, 42, 48, 49 och 52.

Herr talman! Jag välkomnar Alf Svensson in i den här debatten. Jag har ofta sett och läst att det parti som Alf Svensson företräder har utanför denna kammare i många fall värnat frågor om livsmedel och miljö. Alf Svensson påpekar nu att Sverige inte har samma restriktiva lagstiftning som man har i andra länder. Ett av de svåraste problemen i världen är tillgången på dricksvatten. Man måste för att det inte skall vara hälsovådligt ha mycket starka restriktioner, eftersom i annat fall epidemier och även svält kan uppkomma. Sverige ligger på andra plats i världen när det gäller tillgången till dricksvatten i världen. Vi har haft ett mycket bra dricksvatten i vårt land. Det har dock under senare tid uppmärksammats — också från utskottets sida — att det finns vissa problem på detta område. Jag beklagar att Alf Svensson inte vid något tillfälle, trots att han är suppleant i jordbruksutskottet, varit närvarande vid utskottets sammanträden och framfört sina synpunkter. Vii Prot. 1987/88:99 utskottet är inte på något sätt principryttare, utan vi är beredda att lyssna på 13 april 1988 alla goda idéer, men Alf Svensson har inte vid något annat tillfälle än vid utskottets första sammanträde varit närvarande där. Den här frågan är nu uppmärksammad av livsmedelsverket, och det är inte fråga om någon förhalning. Man skall göra de aktuella undersökningarna och även framlägga förslag. Om man bemödar sig om att läsa det nu förevarande betänkandet, finner man också att detta är redovisat där. Vad gäller Vättern vill jag säga att vi i samband med att vi skall behandla miljöproblemen får ta upp frågan om vatten och miljö i dess helhet.
Herr talman! Det var mycket uppmuntrande att höra att min närvaro som suppleant i jordbruksutskottet rent utav skulle ha kunnat få utskottet att intressera sig mer för ett åtgärdsprogram till skydd för dricksvattnet. Hade jag i min vildaste fantasi anat att jag med min närvaro som suppleant i jordbruksutskottet skulle ha kunnat ha en så positiv inverkan, skulle jag självfallet ha sett till att vara närvarande där när detta ärende behandlades — om jag nu inte var på något annat sammanträde; det är ju många sammanträden som jag skall försöka hinna med, och det är svårt att vara på mer än ett ställe samtidigt. Jag tackar naturligtvis Håkan Strömberg för hans positiva inställning. Vad jag sade var att vi har ett bra dricksvatten, men att det finns en risk för att vi slentrianmässigt tror att vi för all framtid kommer att ha det. Vi vet att vårt dricksvatten hotas och att man på många håll måste fundera mer än en gång innan man vågar använda det dricksvatten som finns i ledningarna. Vi borde därför inte behöva vänta längre. Kan andra länder skaffa sig regler för dricksvattnet, borde vi kunna göra det också i Sverige.
Herr talman! Men känns det inte litet besvärande, Alf Svensson, att tillhöra ett parti som i varje fall utanför det här huset säger sig värna om folkhälsan och miljön och att som ledamot av Sveriges riksdag då inte i något sammanhang besöka det utskott där sådana frågor skall behandlas i Sveriges riksdag?
Herr talman! Nej, det känns inte alls besvärande. Jag har för övrigt tagit upp denna fråga tidigare i en interpellationsdebatt med jordbruksministern. Jordbruksministern sade då precis vad utskottets företrädare säger här och nu, att det kommer att ske något framöver. Min otålighet inför detta tycker jag, herr Strömberg, att jag har rätt att ge uttryck för även här i kammaren.

Herr talman! Debatten gäller nu jordbruksutskottets betänkande 18 om delar av miljöoch energidepartementets budget. Jag vill kommentera några frågor i det betänkandet. Det odlingslandskap som jag tror vi alla sätter så högt värde på är i själva verket resultatet av kanske månghundraårig odlarmöda, som i mycket liten utsträckning störts av ingripande från stat eller kommun. Landskapet har dock genomgått en långsam omvandling. Under en femtioårsperiod hart.ex. åkerarealen minskat med mer än en miljon hektar. På en stor del av denna areal har vi säkert välväxande skog i dag. Jag tror att många tycker att även dessa skogar representerar mer än ett ekonomiskt värde, att de är en naturtillgång som vi uppskattar inte minst estetiskt. Mycket av den omvandling av odlingslandskapet vi nu har framför oss kommer säkert att ske på ett odramatiskt sätt. Att åkerareal kommer att få ny användning står ju klart för alla. Det är nödvändigt bl.a. för att ge jordbrukarna en bättre ekonomi. Utgångspunkten för oss moderater är att ställa lantbrukaren i centrum för denna förändring. Det är lantbrukaren som skall fatta de ofta svåra besluten. Vi kan vara övertygade om att de kommer att präglas av stor ansvarskänsla inför vår natur. Detta är vår grundsyn. Självfallet kan ändå andra människor än lantbrukaren vilja göra sin röst hörd i den kommande förändringsprocessen.

Detta måste enligt vår mening vara utgångspunkten. Respekten för det enskilda ägandet måste genomsyra åtgärderna på detta område. De bidrag som kan utgå till en lantbrukare för att vårda bl.a. värdefull ängsmark, de s.k. NOLA-bidragen, är just ett fint exempel på tillämpningen av den princip jag talat om. De är också helt i överensstämmelse med det krav på skötselavtal med lantbrukare för vård av viss naturvårdsmark som vi pläderat för i många år. Det finns däremot starka skäl att rikta kritik mot det sätt som använts för att finansiera dessa bidrag. De tas från de intäkter som inflyter från skatten på gödselmedel och på växtskyddsmedel. Det innebär i realiteten att lantbrukarna betalar till naturvårdsåtgärder i jordbruket — dessutom med medel som inte får inräknas i priskompensationen till jordbruket. Dessa skatter innebär ju i praktiken att lönsamheten i jordbruket sänks, och jordbruket har en så låg lönsamhet att denna finansieringsmetod enligt vårt sätt att se är helt oacceptabel. Det är givetvis samhällets sak att betala för dessa tjänster. Detta avspeglas i reservationens krav att människor skall vara villiga att göra uppoffringar för att kunna ställa krav på naturvård. Vi hari övrigt kunnat ställa oss bakom betänkandets innehåll och tycker att de satsningar som görs i samarbete med industrin enligt avtalet i december 1987 mellan staten och Föreningen för industriell miljövårdsforskning om gemensam finansiering av forskningsoch utvecklingsverksamhet inom miljövårdsområdet under 1988-1991 är ett värdefullt samarbete som bör kunna föra den praktiska miljövården framåt på sikt. Vi har i ett särskilt yttrande pekat på möjligheten och behovet att göra praktiska insatser för att syresätta havsbottnen där syrebrist råder och att medel för detta bör tas ur anslaget Miljövårdsforskning. Vi anser det vara av utomordentlig vikt att få fram metoder att komma till rätta med dessa problem som kanske kommer att visa sig bli billigare än t.ex. investeringar i långtgående kväverening i våra kommunala reningsverk. Vi kommer att fortsätta att bevaka denna fråga när den kommer upp igeni samband med att den miljöpolitiska propositionen behandlas. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 7 i det aktuella betänkandet.

Herr talman! Folkpartiet har tre viktiga utgångspunkter när det gäller en effektivare miljövård: För det första måste vi i Sverige spela en mer offensiv roll på den internationella arenan. För det andra måste det skapas en effektivare organisation och effektivare styrmedel för att handskas med miljöfrågor. För det tredje: Vi måste nu vidta offensiva åtgärder utan tidsspillan — och det på en rad områden. Människor hyser en befogad oro när det gäller många miljöfrågor men också ett stort intresse för åtgärder. Därför är det viktigt att vi utgår från den enskilda människans vilja att själv bidra till att lösa miljöproblemen. Av den anledningen säger vi i folkpartiet: Vi måste ta ett ansvar, alla vi människor, men också vi här i kammaren, för att kanalisera intresset från dessa hjälpande händer, så att de kan vara med och i parlamentariska former ta ansvar för miljön. Det ansvaret handlar til syvende og sidst om prioriteringar: Budgetprioriteringar och arbetsprioriteringar. Det är detta vi går till beslut om här i kammaren i dag. Men det är också då som skiljelinjerna visar sig. Folkpartiet föreslår ett rejält påslag med 10 milj.kr. ytterligare till övervakning av miljöförändringar. Regeringens svar är nej. Folkpartiet föreslår ett rejält påslag med 10 milj.kr. ytterligare för miljöforskning. Regeringens svar är nej. Folkpartiet föreslår ett rejält påslag med 17 milj.kr. ytterligare till särskilda projekt på miljövårdsområdet. Regeringens svar är nej. Vi har många fler förslag, men de är inte uppe till debatt här i dag. Man får snabbt bilden av regeringens stelbenta linje: Syftena må vara hur goda som helst, det blir ändå avslag. Är det av partitaktiska skäl? En dålig taktik i så fall, tror vi i folkpartiet. Miljöfrågorna lämpar sig över huvud taget inte för de snabba taktiska turer som regeringen excellerar i. Eller är det av statsfinansiella skäl? I så fall handlar det återigen om viljan, konsten eller förmågan att prioritera. Folkpartiet prioriterar detta område. Det är sant att annat då inte kan få lika mycket. Det ger vi också klart besked om — även när beskedet kan verka kärvt. Men på miljösidans område finns inte utrymme för regeringens kärva nej-besked. Folkpartiet anser att det på miljöns område bara finns utrymme för ansvar, ansvaret att ta på sig uppgifterna att hitta kreativa lösningar. Syftet är gott, och då måste vi hitta lösningar. Jag vill understryka att folkpartiet totalfinansierar alla utgiftsökningar på miljövårdens liksom övriga områden. När det gäller arbetsprioriteringar är det ett annat faktum som tål att upprepas, nämligen regeringens av denna kammares majoritet senast i december hårt kritiserade senfärdighet vad gäller att över huvud taget lägga fram förslag på miljöns område. Därför får vi nu en splittrad handläggning av miljöfrågorna. Endast vissa anslagsfrågor är uppe till behandling i dag. Andra kommer senare. Det är en nonchalans mot riksdagens arbetsbörda! Ja, visst! Men mest en nonchalans mot miljöintressena. Det är allvarligare! Herr talman! För att vi skall kunna gå på offensiven och stoppa miljöförstöringen måste effektivare organisation och styrmedel skapas. För att vi skall kunna skapa effektivare organisation och effektivare styrmedel måste också miljöförändringarna övervakas. I tid måste förändringar i miljön komma till vår kännedom. I tid måste vi låta forskare och andra kunna få ta del av underlag som visar förändringar som fortgår. Det är också viktigt att tillsynen och prövningen av miljöstörande verksamheter enligt miljöskyddslagen förbättras. Det säger också regeringen i budgetpropositionen — en läpparnas bekännelse. Långt om länge har civilministern faktiskt lagt fram förslag som folkpartiet senast i november förra året lade fram om ytterligare anslag till länsstyrelserna för deras arbete. Men under den senaste månaden, bl.a. strax före påsk, har vi nåtts av larmrapporter om att länsstyrelserna helt enkelt inte klarar av att uppfylla sina åtaganden, att viktiga miljöärenden blir liggande, att ingen hinner se till att klara miljöbrott beivras. Låt oss slå fast att behovet av resurser, främst för utredningar och inventeringar på naturvårdens område, inte är tillräckligt väl tillgodosett genom regeringens politik. Därför finns grund för riksdagen att bifalla reservation 1 från folkpartiet om ett totalt anslag på 53,2 milj.kr. Jag yrkar alltså bifall till reservation 1. Herr talman! När det gäller miljövårdsforskningen hade kammarens majoritet tidigare i dag möjlighet att bifalla en reservation. Det skedde inte. Om så hade blivit fallet hade vi kunnat göra en prioritering som jag tidigare talat om. Ett område är inte fullt så angeläget och får därför stå tillbaka för ett som är mer angeläget. Miljövårdsforskningen är angelägen, anser folkpartiet. Det är att beklaga att folkpartiet ännu har ett motstånd att möta i dessa miljöfrågor. Jag är övertygad om att opinionen kommer att stärka vårt framtida arbete på det området. Herr talman! Jag vill påpeka att en rad projekt på miljövårdens område är angelägna. Åter handlar det om prioriteringar. Regeringens linje tycks vara: vänta och se. Men folkpartiet lägger vikt vid hotade områden som Kattegatt, naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet och insatser rörande bekämpningsmedel — en sammanhängande logisk kedja av insatser som vi i folkpartiet är beredda att prioritera genom att reservera oss till förmån för 37,5 milj.kr. för de ändamål som bekostas med det anslaget. Regeringens förslag innebär över huvud taget otillräckliga resurser till dessa ändamål. Senast förra året sade också riksdagen ifrån och underströk vikten av kraftfulla åtgärder när det gäller havsföroreningar. Detta avspeglas inte i regeringens förslag. Återigen med läpparnas bekännelse talar majoriteten väl om naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet, men mer blir det inte! Folkpartiet står alltså för att ytterligare medel bör tillföras naturvårdsverkets projekt på området. För att kemikalieinspektionen skall kunna fullfölja målsättningen att halvera bekämpningsanvändningen i jordbruket bör vi också förstärka inspektionens resurser. Så jag yrkar bifall till reservation 4. Jag vill också passa på att yrka bifall till reservation 8, som handlar om NOLA-projektet. Till sist, herr talman: Det finns i dag stora brister också i den kunskap vi har om de kemiska ämnenas hälsooch miljöfarlighet. Sett i ett världsperspektiv anses det finnas ca 70 000 olika kemiska ämnen. Av dem står ungefär 1 000 för den helt dominerande förbrukningen, ca 90 96 eller mer. Det kan utan vidare konstateras att många av dessa tusen ämnen är otillräckligt undersökta i fråga om hälsooch miljörisker. Kemikalieinspektionen har prioriterat förhandsgranskning av bekämpningsmedel och granskning av befintliga sådana. Detta arbete måste forceras och utökas till att också omfatta andra kemikalier. För att så skall kunna ske måste kemikalieinspektionen förstärkas. I folkpartiet anser vi att det är av största vikt att myndigheterna får resurser för att vägleda industrin och konsumenterna bort från onödigt farliga kemikalier. Vi lägger åter vikt vid enskilda människors engagemang. Därför skall också ideella organisationer kunna göra viktiga insatser på detta område. Situationen på kemikalieområdet är enligt folkpartiets mening så alarmerande och resurserna så otillräckliga att en personalförstärkning i enlighet med inspektionens anslagsframställning omedelbart måste komma till stånd. Fyra nya tjänster borde således beviljas, och regeringen borde till riksdagen återkomma med förslag om anvisning av medel för det ändamålet. Därför, herr talman, yrkar jag bifall också till reservation nr 11.

Herr talman! Samtidigt som vi här i kammaren diskuterar miljöfrågor håller vi också i utskottet på att diskutera miljöfrågor. Det ärende som i dag ligger på kammarens bord är bara en liten del av de aktuella miljöfrågorna. Två propositioner från regeringen och 500-600 yrkanden från riksdagens ledamöter behandlas nu i utskottet. Det känns alltså litet meningslöst att föra en större debatt om miljöfrågorna här i dag, när det är en så liten del av det totala miljöansvaret som tas upp. Jag måste ändå konstatera att regeringen har kommit underfund om att det krav som centerpartiet ställde i höstas om mera pengar till länsstyrelsernas naturvårdsenheter var nödvändigt. Pengarna kom i budgetpropositionen, vilket vi naturligtvis är tacksamma för. Till årets budget föreslog vi 10 milj.kr. till den del av naturvårdsenheten som sysslar med naturvården, och den frågan kommer att behandlas senare. Vi får se om regeringen också där så småningom kommer underfund om att man bör lyssna på vad vi säger. Anders Castberger var inne på kemisamhällets bekymmer, bl.a. den stora mängden kemiska ämnen och hur litet vi vet om en stor del av dem. Det är kemikalieinspektionens uppgift att testa och undersöka hur farliga ämnena är, om de kan användas eller om de måste förbjudas av någon orsak. Kemikalieinspektionen har emellertid inte resurser att klara detta. Centerpartiet har till årets budgetproposition föreslagit att 10 miljoner ytterligare skall anslås till kemikalieinspektionen. Frågan följs upp i reservation nr 12. Det är nödvändigt att detta anslag kommer till stånd, om det är meningen att människorna skall skyddas från de faror som dessa kemiska ämnen kan utgöra. Den första förutsättningen för att detta skall vara möjligt är att man vet vad de innehåller. Jag yrkar bifall till reservation nr 12. Det förs också ett resonemang om NOLA-pengar, dels hur de skall användas, dels hur mycket pengar det skall vara. Det är bra att gamla ängsmarker bevaras och att de brukas efter ett visst system så att växter och blommor som annars skulle dö ut kan leva vidare. Många blommor och örter kräver en speciell skötsel för att de inte skall dö ut. Därför är denna verksamhet mycket bra. Det har väckts en motion av ledamöter från Norrbotten och Gotland om att NOLA-pengarna utöver denna effekt också kan få regionalpolitiska effekter. Det finns all anledning att försöka uppnå dessa effekter, vilket vi från centerpartiet har understrukit i en reservation.

Regeringen tar juien proposition upp behovet av att öka andelen gräsbevuxen yta. Detta är ett mycket bra sätt att se till att det blir så, vilket vi framhåller i reservation nr 9, som jag yrkar bifall till. Herr talman! Med det nu sagda vill jag yrka bifall till de reservationer som centerpartiet har skrivit under i detta betänkande. Jag återkommer till en mera utförlig debatt om miljöpolitiken, när de propositioner och motioner som nu behandlas i utskottet så småningom kommer till kammaren.

Herr talman! Jag kan instämma i vad Lennart Brunander sade om att det inte känns så meningsfullt att nu diskutera en mycket liten del av miljöpolitiken. Trots allt gör vi det häri dag. Det finns ett betänkande att ta ställning till, där bl.a. forskningsfrågorna tas upp. All forskning skall bedrivas fritt och obundet av ekonomiska intressen. Avtalet mellan staten och Föreningen för industriell miljövårdsforskning inger en del betänkligheter. Vpk vill helt enkelt att riksdagen skall avslå regeringens begäran att staten skall ikläda sig de förpliktelser som följer av detta avtal. I princip är väl alla ense om den ståndpunkten. Vad man kan ha olika åsikter om är vilka möjligheter Föreningen för industriell miljövårdsforskning har att garantera en fri och obunden forskning. Denna fråga behandlas i reservation 2 i betänkandet, och jag yrkar bifall till den. När det gäller naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet bör ytterligare medel tillföras naturvårdsverkets projekt. Det belopp på 10 milj.kr. som föreslås i budgeten är detsamma som i fjolårets budget — i realiteten är det alltså en minskning. När regeringen talar om hur viktiga dessa åtgärder är samtidigt som den inte vill markera det i ekonomiska termer, är det inte tillfredsställande. Naturvårdsverket har beräknat behovet till 15 milj.kr., och det skall täcka bara ett minimum av de nödvändiga stödinsatserna för de mest värdefulla objekten. Det är alltså helt klart att de i budgeten föreslagna 10 miljonerna inte räcker ens till det som alla kan vara överens om är det minimalt nödvändiga. Jag yrkar bifall till reservation 6 i betänkandet. Kemikalieinspektionens arbete har vi i jordbruksutskottet haft tillfälle att följa och inse nödvändigheten av. Det är helt klart att även den sektorn av samhället behöver ytterligare stöd. Det är mera en fråga om vad man i det enskilda fallet, liksom i alla andra budgetfrågor, anser är nödvändigt. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till vpk:s reservationer i betänkandet.